Herr talman! Jag vet inte om det har gått upp för statsrådet Palme att av de tre omtvistade punkter vi här behandlar går de två första in under den trafikpolitik som riksdagen har beslutat. Den tredje frågan, som gäller kommunernas bidrag, innebär däremot ett markant avsteg från principen att varje trafikgren skall bära sina egna kostnader. Här flyttar man över en mycket stor del av kostnaderna för trafikgrenen och lägger den på de kommunala skattebetalarna medan en annan del läggs på de statliga skattebetalarna. Statsrådet Palmes tänkande när han gör jämförelser i dag förefaller mig något grumligt. Här för han t.ex. in hamnarna i debatten och säger att staten inte betalar hamnarna. Nej, men staten tar inte heller upp hamnavgifter. Däremot uppbäres flygplatsavgifter. Jag har inte i propositionen eller utskottsutlåtandet hittat något om att kommunerna skall börja uppbära avgifter för flygfälten för att hålla sig skadeslösa för sina kostnader, Det är en kommunal angelägenhet i mycket stor utsträckning att hålla hamnar, och man försöker driva verksamheten affärsmässigt så att man tjänar pengar på den. I t.ex. Göteborg är hamnen en god affär. Men det är en annan historia. Gator betalar inte staten heller, sägs det. Jo, för vissa gator som är av allmänt intresse, t.ex. genomfartsleder, bidrar staten mycket väsentligt av de bilskattemedel som är till för att låta varje trafikgren bära sina egna kostna der. Principen att varje trafikgren skall bära sina egna kostnader skulle kunna anföras som motivering om man önskade lägga kostnaderna på trafikgrenen, d. v. s. en skatt på flygbiljetterna eller någonting dylikt som kunde jämföras med bilskatten. Men man lägger här kostnaderna direkt på de kommunala skattebetalarna. Det blir allra märkligast när statsrådet Palme börjar tala om att vi på detta sätt lägger kostnaderna på de regioner och de människor som är bärkraftigast. För mig är detta en ny motivering. Vi skall alltså införa en kostnadsfördelning vid flygfältsbygge för att få någon ny form av progressiv beskattning. Vi skall lägga en större börda på dem som har det bättre och råkar bo i storstadsområden i närheten av flygfält för att något mindre belasta områden och människor — statsrådet Palme sade faktiskt människor, inte bara trakter — som har mindre bär kraft. Det är en ny form av skatteprogression via = flygfältsfinansieringen. Nej, herr Palme, det håller inte. Grundfelet, som herr Palme inte gick in på, är enligt mitt sätt att se detta försök att snöra in alla kommuner som är aktuella i någon sorts konstlad likformighet. Kommunerna har olika intressen, om de nu har intressen i. detta fall. Det lär en gång i Amerika ha funnits rakautomater uppsatta. Man sade: Stick in hakan och betala 25 cent, så blir Ni rakad. Alla hakor är inte lika, svarades det. — Nej, men de blir. Är det så herr Palme tänkt sig — att om vi bara snör in alla enligt 37-procentsregeln, så blir kommunerna lika vad gäller flygfältsintresset?

Herr talman! Den sista frågan om kommunernas kostnader anser jag ha blivit ganska bra illustrerad under debatten i dag när många från kristianstadsbänken har uppträtt och talat om hur djupt besvikna de har blivit. De har ansett sig böra satsa dels marken, vilket inneburit en stor kostnad, dels 37,5 procent av anläggningen och nu står de inför det faktum att de inte har någon trafik. Det kan omöjligen fortsätta på det sättet. Om staten står för kostnaderna är staten också ansvarig för att det blir trafik. Det skall, som herr Gustafson i Göteborg tidigare sagt, ordnas med de flygstationer och flygplatser som landet och trafikanterna behöver. Denna fråga skall inte vara beroende av en godtycklig subjektiv bedömning. Det är riktigt att IATA är en ekonomisk intresseorganisation, men den är mycket mer än det. Det är en allmän intresseorganisation. I det telegram som tydligen både herr Palme och jag tagit del av står det att om Sverige på egen hand vidtar sådana åtgärder som kostnadshöjningar, måste vi räkna med återverkningar som kan bli : obehagliga. Det är känt att om vi lägger på extra kostnader på flygtrafiken här i landet, får SAS räkna med motsvarande pålägg i de länder som drabbas av dessa kostnader. Slutligen vill jag säga till kommunikationsministern: Det som verkligen vore intressant att få höra när vi nu står inför nya riktlinjer är vilken politik departementet och luftfartsverket ämnar föra. Tänker man ta ut största möjliga kostnadstäckning eller tänker man föra en affärsmässig kostnadspolitik? Skall flyget få en chans att inte bara leva vidare utan också växa sig starkt och få en bred trafikvolym som i längden kan ge både luftfartsverket och staten tillfredsställande täckning? Jag beklagar att herr statsrådet inte har berört denna stora intressanta fråga. Det skulle vara av utomordentligt intresse att därvidlag få en förklaring.
Herr talman! Statsrådet Palme sade att finansieringen av flygplatserna är en fördelningsfråga. Han menade att invånarna i den kommun dit en flygplats förlägges inte bara skall vara med och betala sin del av kostnaderna som skattebetalare, liksom alla andra medborgare i landet, utan de skall dessutom betala en extra avgift på sin skattsedel på grund av att de får flygplatsen i sin hemkommun. Här i landet finns det inte så många kommuner som kan räkna med att få primärflygplatser. Man kan fråga sig varför Svenska stadsförbundet och Svenska kommunförbundet, som representerar samtliga kommuner i landet, nu ställer sig bakom åsikten att det är fråga om en statlig angelägenhet och att staten skall finansiera flygplatserna. Det måste vara därför att de anser att detta är en riksangelägenhet. Herr Palme ville avfärda jämförelsen med landsvägar och järnvägar med den motiveringen att staten inte finansierar lokaltrafiken — något som herr Carlshamre redan har berört — men jag ber att få fästa uppmärksamheten på att det här är fråga om primärflygplatser, som har ett allmänt intresse ur kommunikationssynpunkt. Herr talman! Som jag sade i mitt tidigare anförande är detta inte en fråga om kommun mot kommun utan om fördelningen mellan staten å ena sidan och kommunerna å den andra.
Herr talman! Jag håller med herr Gustafson i Göteborg om att Kommunförbundet och Stadsförbundet av principiella skäl ansett att kommunerna inte skall betala, men när någon av deras medlemmar får möjlighet att plocka åt sig en flygplats visar det sig att de är villiga att betala. Vad som föranledde mig att begära ordet var ett rätt intressant yttrande som statsrådet Palme fällde. Han nämnde att han hade väntat sig palmkvistar här i kammaren för att han prutat från de 50 procent som utredningen ursprungligen föreslagit för de mindre primärflygplatserna till 37,5 procent. Detta skulle vara särskilt gynnsamt för Norrland vid anläggandet av flygplatser. Det vore synnerligen tacknämligt om Norrland kunde få en sådan förmån, men, herr statsråd, är några fler flygplatser där över huvud taget påtänkta?
Herr talman! Alldeles oavsett om det skall vara några nya flygplatser, herr Larsson, känner jag till flera projekt om utbyggnad av redan existerande sådana. Jag vet inte hur det ligger till i Umeå, men om flygfältet där skall förbättras skall det också betalas och kostnaderna fördelas. Därför är det intressant under alla förhållanden. Det är naturligtvis alldeles rätt som herr Larsson säger att kommunförbunden är en ekonomisk intresseorganisation som anser att staten skall överta mera kostnader. Det är en naturlig ståndpunkt för dem att inta den principställningen; det hedrar herr Larsson att han reserverade sig i denna fråga. Här i riksdagen bör vi emellertid föra ett konkret balansresonemang om detta. Herr Gustafson i Göteborg ville göra gällande att man hårt skulle belasta storstadsregionernas invånare med en extra avgift. Jag anser att det är ett felaktigt sätt att skildra situationen. Det är vissa orter som tack vare flygfält får en mycket betydande förmån. Alla upplever detta som en mycket betydande förmån, och då vill man undvika att onödigt hårt belasta invånare i trakter som inte får del av den förmånen. Det är helt enkelt detta det är fråga om. Sedan hade herr Carlshamre en tanke om att detta skulle hållas helt löst. Det fick förhandlas om hur stor procenten skulle vara. Annars skulle man göra alla kommunhakor precis likadana i någon maskin. För det första räcker det, herr Carls hamre, om de som har intresse för frågan så att säga stoppar in hakan. För det andra är ju en av fördelarna med detta riksdagsbeslut att vi får en fast och enhetlig princip och slipper dessa resonemang om procenten i olika fall. Om vi träffar ett avtal om en viss procent med en kommun, så kommer ändå nästa kommun vi förhandlar med att åberopa den procenten och kräva minst lika mycket. Skulle den få mera, kommer den kommun, som en månad tidigare fått mindre, att känna sig alldeles utomordentligt missgynnad. Jag har inte mycket till övers för herr Carlshamres hakteorier. Jag tror tvärtom att de flesta uppfattar det som en fördel med enhetliga principer. Herr Carlshamre hade nog dessutom i Övrigt missuppfattat trafikpolitiken, ty kostnadstäckningen är icke genomförd så länge man har ett betydande underskott på en trafikgren. Detta underskott kommer att bestå relativt lång tid för luftfartens del och då står kommunbidrag inte på något sätt i strid med trafikpolitiken. Herr Carlshamre hade kanske också något tilltrasslade synpunkter beträffande skillnaderna mellan olika trafikmedel. Staten bidrar t.ex. med lån till hamnar. Den saken behöver det inte resoneras så förtvivlat mycket om. Det gäller bara att fastslå att det inte finns någon enhetlig princip för hela transportförsörjningen när det gäller kostnadsfördelningen mellan stat och kommun, utan den varierar från område till område alltefter de lämpligaste formerna för den samverkan mellan stat och kommun, som är nödvändig för de flesta kommunikationsområden. Varför inte staten ensam betalar i detta fall beror helt enkelt på att det ändå blir på ett begränsat antal platser som en utbyggnad kommer till stånd. De som bor på en ort, om vilken de vet att ett flygfält kommer att förläggas dit, har lätt för att säga att staten skall betala allting. Men det ter sig inte lika lätt för dem som bor på en plats, dit det inte är så säkert eller kanske alldeles osannolikt att ett flygfält någonsin kommer. Det är denna skillnad man här har tagit hänsyn till, och det hela är en fördelningsfråga. De som får en påtaglig förmån får satsa litet mera. Slutligen har herr Ståhl efterlyst mina mera långsiktiga tankegångar om huruvida man skall kväva flyget eller om man skall se affärsmässigt på det och låta det utvecklas med luft under vingarna och andra goda ting. Själva frågan gör det lätt för mig att svara, att naturligtvis gäller det senare alternativet. Mitt svar blir desto enklare som herr Ståhl veterligen stöder den avgiftspolitik som är presenterad i propositionen och alltså tycks anse att den överensstämmer med denna mera progressiva syn på flyget. Självfallet har vi en sådan syn. Målet är att behandla detta trafikmedel på precis samma sätt som andra trafikmedel och åstadkomma en kostnadstäckning. Men hela tiden kommer vi naturligtvis på olika sätt att försöka anpassa de statliga åtgärderna efter näringens utveckling och framtidsmöjligheter. Näringen vet så att säga att vi tar sådana hänsyn och ställer därför så många krav på staten. Men vi måste göra en realistisk bedömning och inte nödvändigtvis falla undan för alla dessa krav. Min grundläggande framtidsbedömning, herr Ståhl, är att flyget inrikesmässigt och internationellt sett har mycket goda expansionsmöjligheter, vilka jag är övertygad om att den kommer att tillvarata. I samband därmed utgör en rationell statlig trafikpolitik som helhet betraktad inte något hinder utan ett stöd.
Herr talman! Det vore väl om det vore så som herr Palme säger, att bara de intresserade behöver stoppa hakan i hå let. Men det är inte så. I varje fall har herr Palme och hans förhandlare när det gäller Göteborg och, såvitt jag vet, också i något annat fall med ett rejält tag i nackskinnet tvingat in hakan på åtskilliga motspänstiga delinkventer, som alls inte ville dit utan som på allt sätt försökte komma ifrån den av herr Palme och hans förhandlare föreskrivna kostnadsfördelningen. Herr Palme vill inte förstå att det är någonting som inte går ihop. Ibland talar han om att vi skall vara konsekventa och följa principbeslutet från 1963 om att varje trafikgren själv skall bära sina kostnader. I betänkandet finns emellertid ett väsentligt avsnitt där man går ifrån den principen. Då säger herr Palme att detta beror på att allting går med underskott och att det är fråga om att fördela detta. Jag vill se den dag herr Palme är beredd att säga att nu kan vi befria kommunerna från deras utgifter för flygfält, ty nu går det här ihop — nu kan kommunerna få tillbaka sina pengar. Det är naturligtvis en för oöverskådlig framtid förankrad »reform» som här skall beslutas, inte någonting som man kommer ifrån efter en övergående period av underskott. Men det är konsekvensen, det! I nästa andetag åberopar herr Palme emellertid att det inte finns någon konsekvens, utan det är än si och än så med kostnadsfördelningen mellan stat och kommun. På det här sättet blir det ännu mindre konsekvens. För de trafikanläggningar av olika slag som kommunerna har att bekosta och som icke är att betrakta som lokaltrafikanläggningar — och det är inte flyget — utgår i någon form en kostnadstäckning av allmänna, icke av kommunala medel just för att befolkningen på en ort inte skall bära dessa kostnader. Herr Palme och hans meningsfränder skapar på något sätt intrycket att det är en oändlig förmån för en bygd och för människorna där att få ett flygfält till platsen. Jag tror att de flesta män niskorna i Göteborg och Malmö och på andra platser, där man har stora och dyra flygplatser, undrar över detta. Det är ju ändå så, herr Palme, att de allra flesta av oss över huvud taget aldrig flyger, utan det är en begränsad krets av människor, både boende på flygfältsorter och boende på andra platser, som än så länge har förmånen att kunna anlita flyget. Nu väljer man ut en ytterligare begränsad del av denna begränsade krets och lägger vissa kostnader där. Sedan skickar man med kostnaden till de tusentals, ja kanske hundratusentals människor som råkar bo i samma geografiska område och lägger resten av kostnaderna på dem. Det enda konsekventa vore ju att de som reser får betala, men det har herr Palme inte föreslagit.
Herr talman! Beträffande årets kostnadsövervältring på företagen — de 21/2 miljonerna — är ju alla parter fullständigt överens. Även flygföretagen har ansett att denna kostnad skall lyftas över.

Jag konstaterar att statsrådet vet att man då tar affärsmässiga hänsyn. Då får man det resultat som herr statsrådet angav genom att citera mig, nämligen att flygtrafiken kan utvecklas på ett sunt och riktigt sätt, till bredd och god trafikvolym. Jag tar mig friheten att tolka herr statsrådets uttalande så att han är beredd och inställd på att för framtiden genomföra en sådan politik beträffande flygets kostnadstäckning.

Herr talman! Jag vill bara ta bort det intryck, som herr Carlshamre möjligen försökte skapa, att vi skulle ha tvingat Göteborgs stad med hugg och slag och tag i nackskinnet. Det var en överenskommelse som båda parter träffade helt frivilligt. Det fanns naturligtvis delade meningar vid förhandlingarna — det finns det vid alla förhandlingar — men de avslutades i en utmärkt stämning på ömse sidor. Det har sålunda inte alls förekommit något tvång, utan man har kommit överens efter förhandling. Visst kan man tänka sig att kommunerna kan förränta sina pengar på detta projekt i framtiden. Jag hoppas att herr Carlshamre och jag får uppleva den dag, då en sådan förräntning blir möjlig, ty det betyder att luftfartsverket då är en utmärkt affär. Huruvida det är en förmån eller ej kommer kanske andra att säga något om. Men till sist, herr Ståhl: Affärsmässigt skall vi behandla denna fråga och även ekonomiskt och rationellt. Vi är överens om de 2!/2 miljonerna — vi är i princip överens om takten i avvecklingen. Beträffande de konkreta avgörandena kan ju affärsmässigheten bli föremål för olika tolkningar av olika parter, men det är min uppriktiga förhoppning att vi inom departementet skall kunna agera klokt.
Herr talman! För att säga ännu några ord om förhandlingarna i Göteborg, så är det ju så att kommunikationsdepartementet har låtit flygplatsen Torslanda förfalla på ett sådant sätt, att där nu råder oefterrättliga förhållanden. Det har alla varit överens om; även utskottsmajoriteten hyser denna uppfattning. I det läget har Göteborgs stad funnit sig föranlåten att, för att få någon ändring till stånd, gå med på en uppgörelse om att svara för 37,9 procent av kostnaderna för en mindre tillbyggnad. Men — det är viktigt, och det kan statsrådet Palme säkert vitsorda, eftersom statsrådet är underrättad om förhandlingarna — detta innebär icke att Göteborgs stad har godkänt principen, utan man har tydligt sagt att detta icke får vara av någon som helst prejudicerande natur. När det gäller frågan om att medborgare på orter där flygplatser är belägna så att säga skulle betala en extra skatt kan jag i anslutning till vad herr Carlshamre nyss påpekade erinra om att det finns många medborgare i kommuner med flygplats som inte flyger alls. En invånare i Malmö som inte flyger har inte anledning att betala mer än en norrlänning som inte flyger.

Herr talman! Här har diskuterats Göteborgs flygplatsproblem, Malmös flygplatsproblem, Kristianstads flygplatsproblem 0. s. v. Jag skall i slutet av denna långa debatt bidra med något om flygets utveckling. Det är väl inte möjligt för oss att sitta här och besluta om vårt framtida flyg och om våra flygplatsers organisation och placering. Jag vill hänvisa till statsrådet Palmes svar i första kammaren om Ööverljudsflygplanens utnyttjande över svenskt territorium. Vid detta tillfälle nämnde herr statsrådet att mean inte skulle tillåta överljudsflygplan att lägga en bullermatta över Sverige, utan flygtrafiken skulle begränsas till plan med underljudshastighet. Detta hans svar innebär att vi nödgas sätta in den svenska flygtrafiken i ett internationellt sammanhang. Vi har nu talat om det kommunala intresset för flygplatser. Jag tror att vi bör tänka oss för innan vi avgör dessa frågor. För att vi skall kunna utnyttja de nya flygplanstyperna kommer det att bli nödvändigt att vi får interkontinentala flygplatser, alltså sådana av sedda för Ööverljudsflygplan i trafik mellan kontinenterna. Vi måste upprätthålla kontinental trafik, varmed jag menar trafik inom den egna kontinenten, med flygplan som har underljudshastighet, och dessutom inrikesflyg eller — som man kan benämna det — matartrafik till dessa flygplatser samt servicetrafik inom det egna landet. Vare sig utskottet eller Kungl. Maj:t har beaktat detta vid sina ställningstaganden. Om man sätter in alla flygplatser i sitt rätta sammanhang kommer det att bli nödvändigt för staten att planera flygplatserna för deras ändamål och inte endast ta hänsyn till lokala kommunala intressen. Statsrådet har anfört att flygplatsernas förläggning skall avgöras med hänsyn till de kommunala intressena och att staten då gärna hjälper till med kostnaderna. Det är av större vikt att flygplatserna förläggs så att de kan inlemmas i det internationella systemet och samtidigt kan utnyttjas för inrikesflyget. Om man är helt hänvisad till de kommunala intressena för att få en flygplats, kan detta innebära att man får ett system som inte passar in i den övriga lufttrafikens behov. Jag anser därför att det är mer ändamålsenligt att staten får hela ansvaret för flygplatserna, även för sådana som betjänar inrikesflyget. Iakttas inte detta kommer det internationella systemet att halta — det må sedan gälla en flygplats av Arlandas storlek eller en mindre flygplats i Göteborg, Malmö, Kristianstad eller var det vara må. Därför är det också enligt min åsikt nödvändigt att staten påtager sig de kostnader som kommer att uppstå. En annan fråga gäller den flygsäkerhet som är nödvändig vid flygplatserna. Om man inte får en statlig planering och om inte staten svarar för kostnaderna, är det möjligt att kommunerna bromsar och inte anser sig kunna medverka i täckandet av kostnaderna. Såsom herr Bergman nämnde har det varken i propositionen eller i utskottsut låtandet sagts någonting om fördelningen av dessa kostnader eller om hur de skall uttagas. Jag vill instämma i vad herr Bergman anförde, nämligen att man, innan man fattar beslut om kommunala bidrag, måste ha klart för sig hur och var kostnaderna skall uttagas. Jag kan också anföra exempel. Det har sagts att landstingen skall bekosta viss del av en flygplats, och Göteborg har nämnts i sammanhanget. Jag tycker det är rätt egendomligt att Hallands läns landsting bekostar en flygplats i Halmstad, när den norra landstingsdelen betjänas av Göteborgs flygplats. Därför, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationen c 1.

Herr talman! Vi har under en stor del av dagen behandlat statsutskottets utlåtande nr 107. Från gotländskt håll har ingen motion väckts om flyget detta år, men jag har funderat över vilken oerhörd betydelse flyget har för landet i dess helhet. När nu flyget har diskuterats så mycket av ledamöter från de större orterna, där man har möjligheter både att köra bil och att resa med tåg, så tycker jag att det finns anledning att någon representant för utposten Gotland säger någonting. Jag skulle egentligen ha velat tala en stund med kommunikationsministern, men han har avlägsnat sig just nu. Utredningar om kommunikationerna till Gotland är ingen nyhet. Många gånger har vi blivit halvt lovade att våra resekostnader skulle komma i nivå med kostnaderna för järnvägsresor på fastlandet. Vi har ingen järnväg på Gotland och ingen järnväg tvärs över vattnet heller, och vi har inte någon landsväg att köra med bil på när vi skall till fastlandet. Därför är flyget för oss av oerhört stor betydelse. Utredningar har pågått sedan 1945, men ännu har de inte givit något resultat. Visserligen vet vi att den Westerlindska utredningen så småningom skall avlämna sitt betänkan de — om några månader har det påståtts — men om flyget tagits upp av den utredningen är man inte alldeles säker på. Som jag sade har inte gotlänningarna och besökarna från fastlandet någon möjlighet att åka med tåg eller bil till Gotland, utan de är beroende av flyg eller båt. Min partikamrat herr Gustafsson i Stenkyrka och jag motionerade förra året i frågan.

Vi är givetvis tacksamma för flygplatsen, men den belastar oss gotlänningar orimligt med hänsyn till att vi inte har något annat att välja på än att ta flyg eller båt. Jag begärde ordet när kommunikationsministern var i statsrådsbänken, men han försvann som sagt, och det kan jag förstå. Man har nämligen resonerat om Gotlands kommunikationsproblem sedan 1945 och inte löst dem ännu. Det är då lätt att förstå att kommunikationsministern inte just nu vill i kammaren svara på hur man tänker klara av dem. Jag skulle ha velat fråga kommunikationsministern om han är villig att medverka till en sådan nedsättning av biljettpriset att priset för resa med flyg till Gotland blir detsamma som för resa motsvarande sträcka med statens järnvägar på fastlandet. Den principen har vi på Gotland trott att man skulle genomföra i enlighet med löfte från statsmakterna. Vi har emellertid inte fått statsbidrag till att genomföra något sådant, trots att det motionerades i frågan redan 1945 och den första utredningen var klar 1951. Nu ser jag att statsrådet kommit in i kammaren och jag vill därför upprepa min fråga: Är statsrådet villig att medverka till en sänkning av flygpriserna till Gotland, så att de kommer att motsvara SJ:s priser på fastlandet? Jag frågar detta därför att vi gotlänningar saknar möjligheter att använda tåg eller bil och därför att det är känt att flygpriserna på Gotland är de högsta i Europa — om de rent av inte är de högsta kilometerpriserna i världen. En flygning mellan Stockholm och Visby tar knappt 30 minuter men sträckan kostar tur och retur 150 å 160 kronor och enkel resa cirka 100 kronor. Som här tidigare framhållits har egentligen endast de personer som reser i allmän tjänst och de som är affärsmän råd att flyga, medan den enskilde medborgaren har små möjligheter att utnyttja detta trafikmedel. Fördenskull har jag frågat statsrådet om han vill medverka till att det verkligen sker en nedsättning av flygpriserna på Gotland.

Herr talman! Med risk att även andra kammaren får luft under vingarna och flyger i luften av otålighet över denna utdragna debatt vill jag ändå tillfoga en synpunkt. Det vore olyckligt om vi har lyckats ge intrycket att frågan om kommunalstatlig finansiering av flygfältskostnader väsentligen skulle vara en fråga mellan Göteborgs stad och svenska staten. Det är den inte. Göteborg och Torslanda råkar vara ett drastiskt och bra exempel, men mer än ett exempel är det inte. Detta är en fråga mellan kommun och stat över huvud taget — om staten skall vältra över vad som rimligen bör vara en allmän kostnad på ett begränsat antal skattebetalare. Man kan, herr talman, inte annat än undra över hur det egentligen skall gå när beslutet skall tillämpas. Det kommer kanske att gå relativt bra när det gäller Göteborg, i varje fall tills vidare. Flygplatsen ligger inom stadens område sedan staden nu inkorporerat Torslanda, och man kommer i huvudsak att ha med en part att göra. Alla de andra mindre flygplatserna betjänar i regel inte en kommun och inte ens ett par kommuner utan ett stort antal kommuner inom en region. Det finns som alla har upptäckt inte någon lagtext till det förslag som vi här behandlar. Det beslut som kommer att fattas kan inte leda till annat än att staten inte kommer att betala mer än 63 procent av kostnaderna. Vem som skall betala de återstående procenten vet vi inte; det kan vi inte fatta något beslut om. Det blir som hittills en förhandlingsfråga. Jag vet inte om det är ett önskemål att få till stånd auktioner 1 ännu större utsträckning kommunerna emellan än som var fallet på förutvarande kommunikationsminister Skoglunds tid då det lär ha funnits gott om kommunalmän i kanslihusets trappor som bjöd över varandra för att få bygga flygfält, med åtminstone någon del av kostnaden täckt av staten. Det kanske i fortsättningen blir de kommuner som är villiga att rätta sig efter detta beslut och betalar 37 procent av anläggningskostnaden som får flygfälten. Detta är en icke helt relevant grund för lokalisering av viktiga trafikplatser i landet. Herr talman!

Skall vi bygga ut vår flygtrafik och vårt flygfältsnät med sådana motiveringar som utgångspunkt lär det vara oundvikligt att vi även i framtiden förblir vad vi faktiskt är, ett u-land när det gäller att få rikets interna flygfältsnät och flygtrafik i funktion. Jag är tacksam, herr talman, mot statsrådet Palme som hjälpt oss att belysa vad saken gäller. Det vore mycket förvånande om inte den reservation, där procentsatsen för kommunalt bidrag utöver markkostnader föreslås bli noll, med hr Palmes hjälp har förvärvat åtskilliga proselyter.

Herr talman!

Under första delen av 1960-talet trängdes kommunalmännen i departementets väntrum för att anhålla om att få flygfält i sina kommuner och som de var villiga att hjälpa till att bekosta. Och vad var anledningen härtill? Jo, de ansåg att det skulle vara av betydelse för bygdens utveckling. Vid den tidpunkten var det inte fråga om 37,5 procent utan om kommunala insatser på 65 procent — såsom t.ex. i fråga om Örnsköldsvik och Skellefteå. Tack vare de ortsbidrag som lämnades av kommuner, företag och landsting kunde vi bygga ut vårt inrikesflyg i en omfattning som aldrig hade varit möjlig, om dessa bidrag inte hade lämnats. Vi skulle ha varit ett verkligt u-land på inrikesflygets område, om inte kloka kommunalmän, landstingsmän och företagare hade ställt sig sida vid sida för att åstadkomma den insats, som behövdes för tillkomsten av en flygplats. Jag tror, ärade kammarledamöter, att vi skall ha det i minnet när vi i dag diskuterar om insatsen skall vara 37,5 procent eller ingen alls. Vad statsrådet Palme föreslår är f.ö. att staten går in med 62,5 procent och kommunerna slipper undan — jag säger slipper undan — med 37,5 procent. Jag vill än en gång upprepa att den utveckling, som ägt rum på inrikesflygets område och som vi alla i dag gläder oss åt — även de som går upp här i talarstolen och verkar syrliga — inte hade varit möjlig, om inte stat, kommun och företag gemensamt gjort sina insatser.
Herr talman! Jag vill bara citera och lätt travestera ett följetongsartat inlägg under flera månader för något år sedan i en herr Skoglund närstående tidning: Det var mycket som var annorlunda 'på gamle kommunikationsministerns tid.
Herr talman! Ja, vad som nu är på väg att bli annorlunda bör utifrån herr Carlshamres synpunkter vara i hög grad tillfredsställande.

Herr talman! Debatten om flygets betydelse närmar sig sitt slut. För ett ögonblick sedan hade jag ordet och frågade kommunikationsministern, om han hade möjligheter att medverka till billigare flyg för Gotiands del eftersom det inte finns möjligheter att komma dit eller därifrån med tåg eller bil. Utan att använda överord är Gotland den provins i vårt land som är mest beroende av flyget. Men då tiger kommunikationsministern. Jag vet inte, om han inte har hört vad jag sagt, men jag frågar honom nu ännu en gång.
Herr talman! Jag är förtvivlad, jag " skämt detta. hade så att säga flugit ut ur kammaren när herr Franzén i Träkumla ställde sin fråga. Jag kan inte ge något svar. Det verkar litet vågat med en sådan priskonstruktion som herr Franzén talade om. Hur kommunikationerna till denna utomordentligt viktiga ö skall ordnas får vi ta ställning till när gotlandsutredningen — jag höll på att säga äntligen — nu kommer att lägga fram sitt betänkande. Jag vet att man kallade ett av Linjeflygs plan som gick till Gotland för Valdemar Atterdag med hänsyn till att det ansågs brandskatta Visby. Men någon sade att det var orättvist mot Valdemar Atterdag, ty han sänkte ju skatten.

Herr talman! Nu skall kommunikatiorisministern inte tro att han skall komma ifrån det här så enkelt. Valdemar Atterdag var dansk fogde inte svensk. Vi trodde att vi skulle bli behandlade på ett annat sätt när vi tillhör Sverige. Den Westerlindska utredningen lär inte ha fått direktiv att behandla flyget, utan direktiv som avsåg frakterna från Nynäshamn till Visby, och det går ju inget flyg från Nynäshamn till Visby. Han har som sagt fått direktiv om fraktgodset, och efter vad jag har hört av utredningsmannen skall han inte ta upp flygbefordran och flygpriserna. Däremot kan statsrådet själv ganska snart klara upp att landningsoch startavgifter — kostnaderna på flygplatsen — slopas. Då minskas biljettkostnaden omedelbart med 30 procent. Jag skulle vilja vädja till statsrådet att göra den operationen ganska snart, eftersom vi har de högsta flygpriserna i Europa, om inte i hela världen. Statsrådet bör besluta detta snabbt och inte tro att han bara genom ironi kan komma ifrån ett viktigt problem, ty det är inte
Herr talman! Utan att vara ironisk kan jag väl ändå våga hävda att det har hänt en del sedan den gamle kommunikationsministerns tid, och någon förbättring i kommunikationerna har väl hänt sedan den danska tiden.

Det är det primära. Men i samband med att landshövding Westerlinds gotlandsutredning inom en mycket nära framtid föreligger, blir det tillfälle att ta upp hela komplexet om kommunikationerna till och från Gotland. Jag delar herr Franzéns principiella uppfattning, att detta är av avgörande betydelse för Gotlands framtid.
Herr talman! Herr Franzéns i Träkumla historieskrivning är inte fullt riktig. Jag vill påminna om att jag en gång besökte Gotland och hade sammanträde med de ansvariga för öns utveckling och föreslog att vi skulle inrätta postflyg, som skulle gå över till Visby mycket tidigt på morgonen och ha möjlighet att ta med sig tillbaka kycklingar och färska grönsaker, t.ex. spenat. Men man vägrade från representanternas sida att acceptera förslaget. Ångbåtsbolaget skulle ha både posten och frakten.

Herr talman! Sådana detaljer som kyckling och spenat får vi kanske gå in på en annan gång.

Det behövs ingen större utredning.

Herr talman! Till statsutskottets utlåtande nr 108 finns fogat tre reservationer och jag ber att få tala för dem. Frågan gäller det förslag om uppdelning av byggnadsstyrelsen som framlagts i proposition nr 61. Förarbetena till uppdelningen är ganska märkliga. Kommunikationsministern tillsatte efter gemensam beredning med finansministern i januari förra året en arbetsgrupp i avsikt att få ett förslag om uppdelning av byggnadsstyrelsen. Jag vet inte om historieskrivningen är alldeles riktig. Jag misstänker att initiativet kom från finansdepartementet som ville få den byggande delen av byggnadsstyrelsen mera under sin ledning. Arbetsgruppens resultat visar också att den del av byggnadsstyrelsen som hade med planeringsfrågorna att göra blev ganska styvmoderligt behandlad. martid förra året, och några dagar efteråt fick byggnadsstyrelsen och riksantikvarieämbetet föreläggande att göra sina pepita för kommande budgetår med utgångspunkt i att byggnadsstyrelsen skulle delas på det sätt som arbetsgruppen hade föreslagit. Petitan blev färdig i slutet av augusti vad gällde byggnadsstyrelsen och gick sedan på remiss. Förslaget innebär att byggnadsstyrelsen uppdelas i en byggande del, som skall lyda under finansdepartementet, och en plandel och teknisk del, som skall kallas statens planverk och sortera under kommunikationsdepartementet. Vidare skall kulturhistoriska byrån överflyttas till riksantikvarieämbetet. Jag har ingenting emot en sådan uppdelning i princip, men skulle ändå vilja göra några reflexioner till ett par punkter. Det gäller först det utvecklingsarbete som sedan några år har pågått inom kommunikationsdepartementet. Man har för första gången nu redovisat för riksdagen vad det innebär. Det har gjorts en del programuttalanden, som visar att det kan vara ett mycket omfattande arbete. Det gäller planeringsbehov för glesbygd och till följd av urbaniseringen, planering på regional nivå, riksöversikt över markens användning samt fysisk planering i relation till annan planering. Det har framhållits i propositionen att man bedriver intensiva studier för en riksöversikt, som kan utmynna i en riksplanering. Det sägs inte direkt ifrån att man skall göra en riksplanering, utan det talas mera om metodikfrågor. Arbetsgruppens resultat skall enligt propositionen så småningom läggas till grund för diskussioner om lagstiftning och administration. En annan del av det arbete som försiggår inom departementet gäller markanvändningsplaneringen i övrigt, de nya planinstitutens utformning, frågan om huvudmannaskapet för planeringen o.s. v. Arbetet är avsett att leda fram till direktiv för en parlamentarisk kommitté. Det utlovades i en proposition redan år 1962 och är därför en sak man länge väntat på. Vid föregående års riksdag meddelade statsutskottet, att det hade erfarit att arbetet härmed framskridit ganska långt. Om nu detta direktivskrivande fortsätter och ambitionen är stor, kan man fråga sig vad som blir kvar att utreda. Men den saken kanske vi inte skall diskutera nu. Vi motionärer och reservanter anser inte att den första delen av arbetsgruppens arbete, som gäller metodstudier och utvecklingsarbetet inom planeringsområdet, skall ligga i departementet. Det är saker som bör överföras till ett ämbetsverk eller någon annan institution Ppå lägre plan än ett departement. Det kan då också bli mera insyn än i ett departement. Vi tycker också att det kan vara riskabelt för departementschefen att bara ha egna experter att lita på. Jag påminner kommunikationsministern om det samtal han deltog i när C. P. Snow var här för en tid sedan, då det var tal om experter och om hur mycket man skulle tro på dem. Då sade statsrådet Palme: Man skall aldrig lita på en expert. Man måste ställa experterna mot varandra så att man kan få ut kontentan av deras uppfattningar och på grundval härav fatta de politiska besluten. Om man nu har flera experter inom departementet, är väl dessa i detta avseende att räkna som en expert. De ställs väl inte mot varandra utan arbetar i en grupp. Enligt min mening är det riskabelt att ha en sådan grupp alltför länge i ett departement. Man blir då antingen bunden av den eller också måste man förkasta dess förslag. Därför tycker vi att det ur många synpunkter skulle vara bättre att utvecklingsarbetet lägges till planverket. Detta planverk har fått en förbättring i departementsförslaget jämfört med arbetsgruppens förslag. Man har utrustat det inte bara med en planbyrå och en teknisk byrå utan också med en utvecklingsbyrå. Men dess uppgifter har enligt propositionen omgärdats av gränser. Den får bara tänka på utveckling och delreformer inom ramen för nuvarande lagstiftningoch administration. Den skall vara utåtriktad och vägledande, men kan man inte tänka på utvecklingen framåt är det liktydigt med att verksamheten vingklipps. Enbart vetskapen om att det pågår ett utvecklingsarbete under friare former i departementet gör väl att ämbetsverket inte får riktig arbetsro och en försvagad auktoritet. Vi anser alltså i både motionen och reservationen b) till utlåtandet, att utvecklingsarbetet snarast skall överföras till planverket. Utskottsmajoritetens sympatier härför är tydligen stora. I utlåtandet står nämligen att utskottet »finner det för sin del angeläget att utvecklingsarbetet slutförs i snabbast möjliga takt». Då kan man fråga sig vilket som går fortast, om man som jag i motionen säger »snarast» eller om man som utskottet säger »i snabbast möjliga takt». Jag anser att det senare uttrycket innebär en allvarligare anmärkning mot statsrådet än uttrycket i reservationen. Jag vill, att utvecklingsarbetet skall fortsättas i planverket, under det att utskottet anser att detta arbete bör avvecklas snarast möjligt. Det senare tycker jag är en liten näsbränna åt kommunikationsministern. Nästa reservation som jag vill säga några ord om gäller den tekniska byrån. Vi har en byggindustrialiseringsutredning, som har verkat under några år. Denna har åberopats ovanligt mycket, särskilt av statsråden under senare tid — inrikesministern, kommunministern och kommunikationsministern har åberopat den flerfaldiga gånger. Man har talat om vikten av industriellt byggande för att nedbringa bostadsbristen. Standardiseringen skall underlättas, det skall utfärdas nya anvisningar till byggnadsstadgan vilka skall bli bindande enligt den proposition som kommunikationsministern har lagt fram. Man talar om typgodkännande och särskilda lånemedel för industriellt byggande.

Man har räknat med 100 miljoner i vinst, men med 25 miljoner i avdrag på grund av att man vill ha vissa förbättringar på annat håll, som fördyrar. Statsrådet har inte tagit konsekvenserna av detta. Flera remissmyndigheter har sagt, att skall det bli någonting av det hela, är det mycket viktigt att myndigheternas reglering av byggandet, byggnadsbestämmelserna, förenklas och görs riksomfattande, så att inte byggföretag, som har marknad över hela landet, behöver råka ut för olika regler i olika kommuner. Byggnadsstyrelsens tekniska byrå har sagt, att om man fortsätter en grundlig genomarbetning av bestämmelserna, kan man räkna med ännu större besparingar på lång sikt. Vi reservanter föreslår en höjning av «avlöningsanslaget med knappt 300 000 kronor, vilket inte alls är så mycket som byggnadsstyrelsen har föreslagit. Större delen av detta belopp kan väntas komma igen i form av avgifter för typgodkännande. Kommunikationsministern har ju själv förebådat i en proposition att det skall komma sådana regler. När man nu har fört sådan propaganda för industriellt byggande, är det väl också riktigt att staten tar sin del av ansvaret härför, bl.a. genom att förstärka den tekniska byrån. Så har vi reservationen under a, som gäller kulturhistoriska byrån. I arbetsgruppens förslag förde man den till riksantikvarieämbetet, men man sade samtidigt, att de bägge andra delarna av byggnadsstyrelsen, alltså planverket och den byggande delen av byggnadsstyrelsen, behövde kulturhistorisk sakkunskap. Byggnadsstyrelsen själv föreslår, att byrån tills vidare skall bibehållas. Man säger att den kanske bör överföras i olika delar till olika ämbetsverk, men med hänsyn till de omfattande ändringar av författningarna, som då behövs, anser man att den tills vidare bör behållas vid planverket. Av remissinstanserna har olika lösningar föreslagits. Vissa remissorgan säger, att byrån bör överföras till riksantikvarieämbetet. Andra har sagt, att man bör dela den på byggnadsstyrelsen och planverket — det är riksrevisionsverket som har sagt detta — och flera anser att den skall ligga kvar vid planverket. En ganska betydelsefull remissinstans är museioch utställningssakkunniga 1965, MUS 65, som säger att i avvaktan på en allmän översyn av byggnadsoch kulturminnesvården bör denna byrå ligga kvar vid planverket. I propositionen har departementschefen redovisat dessa olika synpunkter och sagt, att det inte är så lätt att avgöra frågan. Han har dock funnit det riktigt att tills vidare överföra byrån till riksantikvarieämbetet. Samtidigt redovisar departementschefen, att ecklesiastikministern samma dag ämnade lämna direktiv till museioch utställningssakkunniga, att de närmare skall undersöka frågan om vart kulturhistoriska byrån skall föras. Det är en smula underligt att just den utredning som skall utreda denna sak tycker att det är bäst att byrån ligger kvar vid planverket, så att man inte föregriper en mera allmängiltig utredning av saken. Det är en förvirrande bild man får av planfrågorna, som de nu föreligger. Vi har en ganska gammal byggnadslagstiftning. De regionala frågorna har fått större och större betydelse. Vi har lan det indelat i kommunblock, men den fysiska planläggning som det här närmast gäller har inte följt med. Vi har regionplaner enligt byggnadslagen endast för ett mindre antal regioner. Andra regioner har bildat kommunalförbund för att komma till rätta med dessa frågor, och det talas om riksplanering i olika sammanhang. Vad en riksplanering skall innehålla vet vi inte, och de som talar om det vet väl inte heller riktigt — vilket är fullt naturligt eftersom man inte fått utgångspunkter och mål utredda. Är det sådana diskussioner som förs inom departementet, är det enligt min mening oklokt att hålla dem på det planet. Vill man införa riksplanering och regional planering av annat slag samtidigt som man talar om att på allt sätt förstärka kommunernas möjligheter att planera, blir det en konflikt mellan kommunal planering å ena sidan och regional planering och riksplanering å den andra. Denna fråga borde därför snarast möjligt föras ut i ett politiskt sammanhang. Därigenom skulle man få tillfälle att i en parlamentarisk kommitté eller på annat motsvarande sätt diskutera det hela, så att man i fortsättningen vet vad man talar om. Jag vill inte förlänga debatten ytterligare, men jag ber i alla fall, för att visa att jag inte är ensam om dessa åsikter, att få citera vad HSB:s tidskrift »att bo» skrivit för en tid sedan. Tidskriften pekar på de frågor som har betydelse för planeringen i stort, bl.a. bostadsoch arbetsmarknadsfrågorna, som lyder under inrikesministern, och läns-, kommunoch bebyggelseplaneringsfrågorna, som lyder under kommunministern inom kommunikationsdepartementet. »Ett nytt planverk med minimal kapacitet bryts ut ur byggnadsstyrelsen, men får tydligen inte syssla med riksplaneringsfrågorna, som stannar hos Olof Palme», skriver »att bo». Jordbruksminister Holmqvist handhar naturvårdsfrågorna, framhålls det vidare, och trafiksäkerhetsfrågorna har fått etl särskilt verk. »På regeringsnivå», fortsätter tidskriften, »skall statsråden Sträng, Wickman, Rune Johansson, Palme och Lundkvist svara för planeringens samordning.

Herr talman! Låt mig bara få anföra några principiella synpunkter på planeringsverksamheten. För att kunna leva i ett ordnat samhälle måste man inordna sig i vissa regelsystem; det är nödvändigt om vi inte skall skada varandra och varandras egendom och om vi skall kunna undvika att trampa varandra på tårna alltför mycket. Ju mera utvecklat och tekniskt-ekonomiskt komplicerat samhället blir, desto fler sådana regler kommer att behövas. För vissa människor ter sig detta som ovälkomna band på deras frihet. För andra kan det innebära ekonomiska nackdelar och belastningar, som ensidigt drabbar dem till förmån för andra individer eller grupper. Inom högerpartiet betraktar vi det som en angelägen politisk uppgift att bevaka denna utveckling så att reglerandet inte sker för dess egen skull, så att reglerna blir ändamålsenliga och inte mer ingripande än nödvändigt och så att, som det står i den gamla expropriationslagen, »den enskilde sättes i trygghet mot allt lidande». en, som i väsentlig grad rör sig om ställningstaganden beträffande markarealernas användning för olika ändamål, blir naturligtvis lätt kontroversiell. Behovet av mark för bostadsbebyggelse — både för permanent bosättning och för fritidens, den senare ofta dubbel, för industrier, allmänna anläggningar, trafikleder och allt väldigare parkeringsutrymmen samt inte minst för olika fritidsaktiviteter — måste tillgodoses. Alla dessa ständigt växande behov kräver en förutseende och långsiktig markplanläggning. Jag är övertygad om att det utöver lokal och regional planering är en angelägenhet av hög rang att vi också börjar tänka på en riksplanering. Just genom sin långsiktighet är denna planläggning ofta svår att acceptera för dem som berörs av den. Det är därför angeläget att alla möjligheter tas till vara för att vinna förståelse för målsättningen och förtroende för metoderna. Ett viktigt led härvidlag är att både förslagsställandet och beslutsprocessen i varje fas av planeringsarbetet sker i så nära kontakt som möjligt med lokala organ och intressen och inte på högre nivå än som är nödvändigt. Lokalt medinflytande från kommunala myndigheter, förtroendemän och befattningshavare och från berörda länsmyndigheter är i sådana här frågor värdefullare än vad som är eller kan uppfattas vara centrala diktat. Det finns exempel på att planeringsåtgärder både i skärgårdsområden och fjällkommuner, som skötts med dåligt handlag och utan lokal resonans, blivit till mera skada än nytta. För att det nya planverket skall bli framgångsrikt i sitt arbete är det angeläget att en utpräglad samarbetsanda kommer att utmärka verksamheten redan från början. Man måste komma ihåg att mycket av denna form av planering är resultat av enskilda människors tyckande. Kraven på planerarnas objektivitet kan därför inte nog betonas. Öppen het för andras synpunkter är också nödvändig. Låsning vid prestigebundna ståndpunkter kan bli ödesdiger. Helt i linje med denna syn på vikten av att planerandet inte sker på högre nivå än nödvändigt ligger yrkandet i reservationen b i detta statsutskottsutlåtande, vari hävdas att utvecklingsarbetet i fråga om planväsendet snarast flyttas ned från kanslihuset till det nya planverket. Herr talman! Jag yrkar bifall till denna reservation liksom till reservation c.
Herr talman! Här i kammaren vet vi att det är en slump, men det kunde lika gärna vara en tanke, att beslutet om byggnadsstyrelsens uppdelning fattas samma dag som den i många år arbetande länsförvaltningsutredningen har framlagt sitt förslag. Den stora huvudpunkten i förslaget är att länsstyrelserna skall utrustas med ett regionplanekontor, som skall möjliggöra en aktiv samhällsplanering av helt annat slag än vi hittills har haft i samhället. Genom detta beslut får vi nu ett centralt statligt organ på ämbetsmannaplanet, som närmast skall bli ett gemensamt serviceorgan för alla dessa regionala plankontor.

Jag skall med hänsyn till tiden dock inte fördjupa mig i detta ämne.

Hela detta material är icke tillgängligt, om det skulle handläggas inom departementet. Enligt min uppfattning bör det naturliga vara, att det är de propositionsoch = utredningsförberedande uppgifterna som hör hemma på departementsnivå, medan det löpande arbetet enligt gammal svensk ämbetspraxis hör hemma på ämbetsverksnivå. Därför menar jag att det inte bara är lämpligt och praktiskt, såsom det betonas i denna reservation, utan också principiellt utomordentligt betydelsefullt och viktigt att den omfördelning, som i reservationen förordas, snarast möjligt kommer till stånd. I den delen yrkar jag alltså, herr talman, bifall till reservationen under b. Vad däremot beträffar de båda andra reservationerna har jag inte kunnat övertygas om att däri rekommenderas de lämpligaste och riktigaste vägarna. Jag har därvidlag föredragit att gå den väg som föreslagits i propositionen. Det gäller främst den kulturhistoriska byrån, som reservanterna vill behålla inom det blivande planverket, medan det däremot föreslås i propositionen att byrån sin signatur likmätigt, även om det skulle bli i form av ett provisorium, överförs till riksantikvarieämbetet. Hela denna kulturvårdande verksamhet är ju helt artskild från de uppgifter som statens planverk skall handlägga. Jag kan därför, herr talman, inte ansluta mig till reservation a utan ber i denna del att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Det har anslagits så pass mycket pengar under andra poster att någon ökning på just denna budgetpost inte synts erforderlig. Herr talman! Jag ber därför att även här få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I reservation b, som är fogad till statsutskottets utlåtande nr 108, föreslås att det utvecklingsarbete som av en särskild expertgrupp utförs inom kommunikationsdepartementet överförs till det nya verket för planoch byggnadsväsendet. Utskottsmajoriteten anser att det skulle vara föga rationellt att vidta denna överföring redan nu. Arbetet avser att ge underlag, såsom herr Tobé tidigare framhållit, för direktiv till den parlamentariska kommitté som senare skall utforma en ny lagstiftning rörande den fysiska planeringen. Departementschefen har också uttalat att nämnda utvecklingsarbete skall vara av tillfällig karaktär. När det gäller de principiella synpunkterna kan jag alltså svara herr Ståhl, att Kungl. Maj:t har klart uttalat sig på den punkten och sagt att arbetet därefter skall överlämnas till en parlamentarisk kommitté. Utskottet skriver att det finner det angeläget att utvecklingsarbetet slutförs i snabbaste möjliga takt. Uttrycket »i snabbast möjliga takt» har herr Tobé uppfattat som en kritik mot statsrådet. Nej, det är det inte! Det är snarare så att vi — liksom herr Tobé, herr Turesson och även herr Ståhl — anser att detta arbete är så viktigt, att direktiven bör utformas och utredningen tillsättas snarast möjligt för att vi skall få en helhetssyn på dessa frågor. Av dessa skäl har utskottet inte kunnat tillstyrka motionen om att utvecklingsarbetet nu skall överföras till det nya planoch byggnadsverket. Med denna korta motivering för majoritetens ställningstagande under punkten II ber jag, herr talman, att få yrka bifall till statsutskottets hemställan i dess utlåtande nr 108.

Herr talman! Jag försökte i mitt första anförande klargöra, att den expertgrupp som arbetar inom departementet har två uppgifter enligt redovisningen i propositionen. Jag har också sagt att det är fullt naturligt, att utarbetandet av direktiv är en uppgift som skall ligga i departementet. Jag hoppas att det nu verkligen blir någonting av med den saken. Den har varit utlovad sedan fem år tillbaka. När det gäller den andra delen — den som rör metoder och program för en riksplanering — säger statsrådet att avsikten inte är att skriva några direktiv. Det skall i stället ske en metodutveckling, och efter dessa studier skall man så småningom uppta diskussioner om lagstiftningsåtgärder och dylikt. Jag har alltså markerat skillnaden: De avsnitt som utarbetar direktiv skall föras till departementet medan övriga delar är sådant som i snabbaste möjliga takt bör avvecklas. Dessa uppgifter skall i stället överföras till den utvecklingsbyrå som finns i det av statsrådet föreslagna planverket.

Herr talman! Reservationerna a och c behöver jag inte efter vad som an förts i denna kammare närmare kommentera. Det är det principresonemang herr Tobé tagit upp som jag något skulle vilja beröra. När man nu försöker aktivisera hela planarbetet inom det område, som vi nu diskuterar, kan man ju inte arbeta med något slags patentlösning eller enhetsformel. Skall man nå resultat inom rimlig tid måste man arbeta på flera olika fronter samtidigt. En sådan front har varit frågan om att ta upp en riksomfattande planering av den fysiska markanvändningen. Det gäller alltså en mycket översiktlig markanvändningsplanering. För i dag nästan ett år sedan höll jag ett anförande, där jag försökte ange en viljeinriktning för en sådan planering. Naturligtvis hade detta mitt anförande föregåtts av ganska ingående överväganden i den arbetsgrupp, som jag själv leder inom departementet. När vi hade klargjort viljeinriktningen gällde det att se till hur man nu skulle kunna förverkliga denna tanke. Till den ändan har det till departementet knutits en expertgrupp — speciellt insatt för detta ändamål — som leds av arkitekten Östnäs och som har en rad experter till sitt förfogande. Denna expertgrupp verkar vid sidan av den arbetsgrupp jag leder och har framför allt till uppgift att få fram underlaget samt att utforma kriterierna och metoderna för en sådan planering. Att sedan bestämma hur en sådan riksplanering skall se ut blir naturligtvis en politisk uppgift, men för att kunna fatta rationella beslut måste vi ha ett ordentligt underlag. En annan uppgift för denna grupp är att utarbeta direktiv för en fullständig översyn av hela planlagstiftningen. Det har därvidlag skett en förskjutning från den planering på riksplanet, som nu inte existerar, till den planlagstiftning som vi är vana att hantera och som behöver en genomgripande översyn. En tredje uppgift för gruppen är att skapa de organisatoriska förutsättningarna för en bättre planering. Härvidlag anser jag att delningen av byggnadsstyrelsen är en fördel och ett första steg. Jag har länge upplevt det som irrationellt, att den del av byggnadsstyrelsens verksamhet som gäller det statliga byggandet hör under kommunikationsdepartementet. I realiteten sköts byggandet, som herr Tobé förmodligen vet, av byggnadsstyrelsen i samarbete med vederbörande fackdepartement, som vet vilka slags hus de vill ha. Pengarna får man från finansdepartementet. Kommunikationsdepartementets uppgift har närmast varit att se till att det finns erforderlig personal på byggnadsstyrelsen och — i förekommande fall — att här i kammaren besvara frågor om skyltar och andra intressanta ting. Därför var det en fördel att få den här byggande verksamheten koncentrerad till finansdepartementet, men det var också en fördel för planväsendet, därför att man då fick ett eget ämbetsverk som kunde skaffa sig en egen profil. Vi fick den här möjligheten till en uppdelning av planbyrån så att säga i en utvecklingsbyrå och en planbyrå. Med den tätortsbebyggelse som vi har här i landet har det av naturliga skäl varit svårt för byggnadsstyrelsen att hinna med ett utvecklingsarbete på området. Den har varit oerhört nedtyngd av löpande ärenden. Därför har det varit en fördel att skapa en särskild utvecklingsbyrå, som skall syssla med utvecklingsfrågor och informationsfrågor. Eftersom vi nu står inför en översyn av lagstiftningen är det naturligt att denna byrå primärt skall syssla med utvecklingsfrågor inom den gällande lagstiftningens ram. Detta hindrar självfallet inte verket från att ta egna initiativ. Då uppkommer frågan: Skall man nu i detta skede överföra expertgruppen, som arbetar med den här översiktliga markanvändningen, till planverket? När herr Tobé läste högt ur »att bo» fick jag för mig att alla de problem, som de här giganterna, eller vad det nu var, stod inför skulle kunna få en adekvat lösning om man förde över frågorna till planverket — men jag förmodar att det var inte det som herr Tobé menade. Det har två nackdelar. För det första skulle vi förlora tempot. Det här nya verket behöver en inkörningstid för att ta itu med uppgifterna, och att då lägga på det denna mycket stora arbetsuppgift skulle utan tvekan försena arbetet som vi — antingen man säger »snarast» eller »så snart som möjligt) — är överens om är ganska brådskande. För det andra är det just i detta skede en fördel att det ligger inom den centrala statsförvaltningen. Det finns ju ingen individuell organisation för planfrågorna, utan det krävs interdepartementala kontakter, och då finns det möjlighet till ett arbete över departementsgränserna; det är lätt att via fackdepartementen nå ut till ämbetsverk på olika områden. Man har då lätt att nå ut till regionplanemyndigheter och andra för att samla in detta material samt diskutera metoder och kriteriefrågor. Det är alltså förutsättningen för att det skall löpa smidigare. Men jag har i grunden ingen annan mening än att när detta utvecklingsarbete är slutfört ligger mycket i tanken att det skall läggas på det nya planverket. En sådan riksplanering som här avses kommer inte att försiggå på det sättet att vi skapar en gigantisk plan och sedan låter den gälla för all framtid, utan det skall vara en levande organism som ständigt kan ändras i takt med utvecklingens krav och ett ständigt löpande uppföljningsarbete. Det ligger säkert mycket naturligt till för ett planverk. Det är dessa skäl som har föranlett mig att icke överväga att nu föra över dessa ärenden till planverket. Det skulle bli mycket svårare, och det skulle ta längre tid. Men jag uppfattar det san nerligen inte som en näsbränna när man säger att man hoppas att det skall slutföras så snabbt det går. Jag upplever det snarare som ett hejarop till att slutföra detta arbete. På den sista punkten är vi också överens om att när det gäller detta utvecklingsarbete som leder fram till direktiven för planlagstiftningens omstöpning, är det helt naturligt att det måste ligga på departementet i nuvarande skede.

Jag tyckte att det var lämpligare att utnyttja tillfället för en delning som medför fördelar på båda sidor — i fullt medvetande om att det blir litet provisoriskt med planverket, men det kommer säkerligen att växa och bli större när de nya uppgifterna kommer till. Men jag vill göra det i förhoppning om att det från en blygsam början kanske kan utvecklas mot en lysande framtid. Det viktigaste — det hoppas jag att herr Tobé och jag är överens om — är att vi kommer i gång med dessa frågor och får någonting konkret gjort, ty jag upplever detta som ett av våra allra mest centrala samhällsproblem.

Herr talman! Först ber jag att få ansluta mig till herr Tobés motivering för ett bifall till reservation b. Då jag tycker att propositionen på en del punkter präglas av en viss oklarhet och osäkerhet och av motsägelser, skulle jag vilja komma med några frågor och reflexioner.

De hittills genomförda diskussionerna har bland annat belyst hur den moderna samhällsutvecklingen för med sig ändrade och nya planeringsbehov på den fysiska miljödaningens område. I propositionen sägs vidare att arbetsgruppens kartläggning av problematiken på den fysiska planeringens område syftar till att skapa en bakgrund till ett efterföljande lagstiftningsoch reformarbete på ifrågavarande område. I propositionen förs det ett mycket intressant resonemang om hur den moderna samhällsutvecklingen för med sig ändrade och nya planeringsbehov på den fysiska miljödaningens område. Ja, att det behövs reformer och en till de nya förhållandena bättre anpassad lagstiftning råder det väl inga delade meningar om. Behoven är uppenbara, och snabba åtgärder är mycket angelägna. Det framhålles också i propositionen att det inte bara är stadsbebyggelsen som behöver planeras. Även en omfattande planeringsverksamhet när det gäller landsbygden är nödvändig; vi måste komma fram till en rationell och framåtsyftande hushållning med våra markoch naturresurser. Det är också en uppfattning som jag i olika sammanhang alltid har hävdat. Åtgärderna måste samordnas på ett mycket bättre sätt än nu, vad gäller både den fysiska planeringen och lagstiftningen.

En samordning på lagstiftningens område är därför både nödvändig och angelägen. En mängd olika organ och institutioner sysslar också med frågor, som sammanhänger med utnyttjandet av våra markoch naturresurser. Till råga på allt har vi på senaste tiden fått en del centrala marknämnder, som jämsides med de lokala organen skall operera på marknaden. Men de löser inte problemen utan kommer bara att förvärra situationen. Det måste bli en samordning på det lokala och regionala planet, om det skall bli någon ordning på förhållandena på dessa områden.

I propositionen sägs: »Inom det allmänna utredningsarbetets ram pågår nu intensiva studier med biträde av vissa till departementet knutna experter i syfte att belysa metoder och program för en sådan riksplanering.

Jag frågar detta med anledning av att jag finner formuleringarna i såväl propositionen som utskottsutlåtandet om hur det skall gå med utredningen oklara. I utlåtandet sägs t.ex. att utskottet även vill »erinra om att departementschefen uttalat att förenämnda arbete» — d. Vv. s. arbetsgruppens under departementschefens ledning — »avses skola vara av tillfällig karaktär». Jag förutsätter att utskottsmajoriteten med uttrycket »av tillfällig karaktär» inte velat vara på något sätt ironisk mot herr statsrådet. Är arbetsgruppens verksamhet av tillfällig karaktär måste den så småningom få ett slut. Då frågar man sig: När kan detta tänkas ske? Har herr statsrådet någon uppfattning om tidpunkten härför? Kan herr statsrådet avslöja något om hur långt han ämnar driva utredningsarbetet innan han anser sig ha fått tillräckligt underlag för att skriva direktiven för den förebådade parlamentariska kommittén?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
Herr talman! Jag skulle egentligen kunna inskränka mig till att i all korthet yrka bifall till alla de tre reservationer som herr Tobé har talat om och in stämma i allt vad han har sagt. Men jag anser att det problem som berörs i reservationen b om den särskilda arbetsgruppen i departementet har ett ganska speciellt intresse. Vi har i Sverige en mycket ovanlig tradition med små departement med begränsad arbetsstyrka. Tyngdpunkten i arbetet är förlagd till våra centrala ämbetsverk, vilket man inte har motsvarighet till på andra håll. Vi har goda erfarenheter av detta system. Vi behöver fristående självständiga ämbetsverk som öppet redovisar sina resultat och där alla får tillfälle att delta och pröva dem. Jag anser inte att man kan bibehålla ämbetsverkens självständighet och möjlighet till eget handlande om man arbetar med alltför många speciella grupper inom departementen.

Det är ytterst angeläget, som herr Tobé har sagt, att arbetet snart kan flyttas från departementet till planverket. Jag kan förstå att det kan ta tid att komma ifrån denna dubbelställning, men man måste göra det så fort som möjligt. Det kan annars mycket lätt uppstå ett motsatsförhållande mellan dem som arbetar i verket och dem som arbetar med likartade problem i departementet, motsatser som beror på en felaktig organisation. Herr talman!

Herr talman ! Jag skulle först vilja säga att beträffande delningen av byggnadsstyrelsen är vi helt överens. Det verkade som om herr statsrådet polemiserade mot mig, men jag har också upplevt det som alldeles felaktigt att man har statens byggandefunktion och sta tens planfunktion — myndighetsfunktion — i samma verk, särskilt som de inte har samordnats särskilt bra inom verket beroende på organisationen. Jag tror att det blir bättre med statens byggande i förhållande till planfrågorna nu genom att man får olika verk. Statsrådet gav en för riksdagen mycket värdefull redogörelse. Jag har försökt följa dessa frågor när statsrådet uppträtt i olika sammanhang, men de ord som statsrådet sade här var mera klargörande, och jag föreställer mig att det var värdefullt också för statsrådet att få redovisa åtminstone grundtankarna i detta för riksdagen. Vi är väl tydligen även överens om var verksamheten skall ligga i fortsättningen, Det är alltså inte så att detta arbete skall avslutas i snabbaste möjliga takt utan det skall fortsättas, men det är väl en etapp som herr statsrådet vill avsluta innan han överlämnar verksamheten till planverket. Då är vi väl överens också på den punkten. När jag säger snarast menar jag att det vore orimligt att genomföra det till den 1 juli 1967, men det kanske går att göra det till den 1 juli 1968, och då har jag vunnit mitt mål. Herr statsrådet måste väl medge att om man har tillsatt en utvecklingsbyrå inom ett nytt verk är det beklämmande för vederbörande där att veta att här pågår ett arbete med samma saker på ett högre plan under skydd och stöd av statsrådet och med vidare möjligheter att ta initiativ. Det är inte så lätt för planverket att då komma med egna initiativ. Man anar väl att man skrattar lätt åt det i departementet och säger: Det har vi tänkt på redan, men ingen vet om det. Slutligen skulle jag vilja ge ett råd, eftersom jag inte får tillfälle, åtminstone på en tid, att syssla med dessa frågor. Arbetet skall ju fortfarande, enligt statsrådet Palme, ske inom departementet. All planering, som inte har samband med dem som skall genomföra den, blir lätt bara planering. Jag skulle därför vilja ge rådet till denna arbetsgrupp att ni, när ni arbetar med denna utredning, tänker på detta.
Herr talman! Herr Grebäcks fråga är ganska lätt att besvara. Det är självklart att utredningsarbetet skall omfatta både vad man vill, hur lagarna skall utformas för detta viljande och hur viljandets praktiska genomförande skall organiseras. Tidpunkten vågar jag inte exakt uttala mig om i dag. Detta utredningsarbete kommer emellertid att ha hög prioritet inom departementet i sommar och i höst. Det för mig över till arbetsgruppsresonemanget, där jag hos herr Cassel tyckte mig spåra alldeles överdrivna misstankar om att det pågick något skumt och dubiöst inom departementets lyckta dörrar. Det är en mycket stor fördel med små departement. Ett av skälen till att ha sådana är att de inte bara skall syssla med löpande frågor utan att man där också skall försöka tänka litet. Då uppkommer frågan hur man skall organisera sitt tänkande, Det är egentligen det frågan här gäller.

Vi hade en sådan arbetsgrupp, som arbetade fram hela radiopropositionen, d. v. s. frågan om radions och televisionens framtid. Vi har en sådan arbetsgrupp för trafiksäkerheten, som lett till ett mycket stort antal propositioner till årets riksdag, av vilka två står på dagens föredragningslista. På samma sätt är det när det gäller planeringsarbetet. Det är vi själva i departementen plus ett par anställda experter och någon person utifrån som utgör denna arbetsgrupp. Det är ett sätt att organisera sitt tänkande.

Kronan på denna arbetsgrupps verksamhet skall bli de kommande direktiven till en omprövning av byggnadslagstiftningen. Vi skall ha självständiga ämbetsverk, men vi skall inte låta ämbetsverken överta statsmakternas uppgifter, utan vi skall utnyttja det faktum att de är små till att arbeta på detta smidiga sätt och till att organisera vårt tänkande på ett rimligt sätt. Det är inte frågan om några dolskheter. Jag kan inte lova att för riksdagen lägga fram allt vi håller på med, ty det händer att vi kommer in i återvändsgränder och att det kan bli fråga om saker som inte är värda att lägga fram, men allt som i detta arbete är värt att läggas fram i offentlighetens ljus och som kan leda till någonting kommer också att framläggas för denna riksdag. Det vore tråkigt om vi finge en debatt, av vilken skulle framgå att man tror att några egendomligheter pågår bakom våra lyckta dörrar. Vi skall ha öppna dörrar och öppen redovisning, men vi skall också försöka tänka.
Herr talman! Herr statsrådet och chefen för kommunikationsdepartementet skall inte missförstå mig. Jag har ingenting emot att han tänker; jag har heller ingenting emot att han samlar några herrar omkring sig och sitter och tän ker med dem, och jag tror inte att de har några skumraskmanövrer för sig. Men jag föreställer mig att jag sitter i planverket och funderar på hur uppgifterna skall lösas och försöker lägga upp hur detta arbete skall genomföras. Samtidigt vet jag att statsrådet sitter i sitt departement, omgiven av sina närmaste män och vissa experter, som han kallar till sig utifrån, och funderar över precis samma sak som jag. Då frågar jag mig: Vad har jag här att göra? Hur är det möjligt att uträtta ett verkligt entusiastiskt arbete i ett ämbetsverk, om man vet att de centrala problemen inte bearbetas där utan av en liten krets inne i departementet? Samspelet mellan ämbetsverk och departement är känsligt, och jag är övertygad om det är oklokt att lägga upp arbetet på det här sättet.
Herr talman! Vi skall självfallet ha en klar kompetensfördelning mellan ämbetsverk och Kungl. Maj:t, och ämbetsverket skall inte överta Kungl. Maj:ts uppgifter. Men samtidigt måste verkschefen under bevarande av sin självständighet tillhöra departementschefens närmaste medarbetare, annars: skulle samarbetet inte fungera. Jag är övertygad om att planverket och dess chef inte kommer att anse sig klavbundna i sin verksamhet av det utvecklingsarbete som pågår inom departementet det skulle innebära underbetyg åt både planverket och departementet.

Herr talman! I de likalydande motionerna I: 414 och II: 527 samt de ävenledes likalydande motionerna I: 306 och II: 394 framhålles angelägenheten av att riksantikvarieämbetets fornlämningsregister utgives i tryck. I det förstnämnda motionsparet yrkas därjämte att riksdagen måtte besluta bevilja 50 000 kronor för budgetåret 1967/68 till åtgärder för tryckning av ifrågavarande register. Tyvärr har statsutskottet ställt sig ganska kallsinnigl och som vanligt hänvisat till pågående utredning, i detta fall 1966 års utredning beträffande Vitterhets-, historieoch antikvitetsakademien samt riksantikvarieämbetet. Utskottet hänvisar också till att riksantikvarieämbetet redan nu äger disponera vissa medel för renskrift och kopiering av fornminnesregistret. Med utgångspunkt från dessa två skäl avstyrker man motionsyrkandena. Jag anser att det senare av de anförda skälen borde ha gjort det möjligt för statsutskottet att redan nu, utan ytterligare utredning, ställa det föreslagna beloppet till riksantikvarieämbetets förfogande för en fortsatt bearbetning i form av tryckning av det material det här är fråga om. Ifrågavarande register, som innehåller beskrivningar av de fasta fornlämningar som finns redovisade på Ekonomisk karta över Sverige, förvaras av riksantikvarieämbetet och finns för närvarande, med undantag av vissa renskrivna handlingar, endast i blyertsanteckningar från fältarbetet. Blyertsskriften är inte beständig, och genom att registret dagligen används av ämbetets tjänstemän samt av planförfattare, forskare och en intresserad allmänhet nötes skriften och blir för varje år alltmera svårläst. Anteckningarnas fortgående utplåning innebär i och för sig en avsevärd förlust, men en verkligt stor brist är också att anteckningarna endast finns i ett enda exemplar. Det innebär en betydande inskränkning i den ekonomiska kartans användning och vållar svårigheter och kostnader för alla dem som av olika anledningar behöver använda sig av fornlämningsregistret. Det är många som gör det, inte minst planförfattare och vägbyggare, som är i behov av att veta vad de på den ekonomiska kartan redovisade fornlämningarna innehåller. Fornlämningsregistret har en omfattande användning och utnyttjas alltmera för varje år. Dagligen inkommer till ämbetet planärenden från hela landet, och särskilda utdrag av registret måste göras för praktiskt taget varje ärende, där fornlämning berörs. Detta kräver mycken tid. även i de fall då man överlåter åt vederbörande att själv göra erforderliga utdrag medför bristen på ett tryckt register att statsverket får extra kostnader för arbetskraft, 1okaler etc. Dessa kostnader är på längre sikt ingalunda obetydliga. Förfarings sättet medför också betydande väntetider och en fördröjning av planoch byggnadsärenden i många fall. Det vållar utomordentligt stora olägenheter. En publicering av registret skulle medföra en rationalisering av ärendehandläggningen samt innebära en effektivisering av den service som allmänheten med rätta ställer krav på. Lättnaden skulle bli särskilt märkbar för lantmäteriet, länsarkitekterna, vägförvaltningarna, landsantikvarierna och länsstyrelserna samt för vissa kommunala organ, framför allt byggnadsnämnderna. För undervisningen i våra skolor och inom folkbildningsarbetet skulle tillgången på ett tryckt register bli av mycket stort värde. Enligt läroplan för grundskolan skall på grundskolans samtliga stadier undervisning och orientering ske om fasta fornlämningar i ämnet hembygdskunskap och i orienteringsämnena historia och geografi. Förutsättningen för en effektiv, saklig och samtidigt fantasieggande undervisning är emellertid att såväl lärare som elever har tillgång till en beskrivning av de olika fornlämningarna. En tryckning av registret skulle göra detta möjligt. Samtidigt kan nämnas att skilda bildningsförbund och hembygdsföreningar liksom fritidsoch turistorganisationer är mycket angelägna att för studieändamål och för exkursioner äga tillgång till de beskrivningar som finns i registret. Av vad jag här sagt torde framgå att en tryckning av registret bör ske så snart som möjligt. Någon utredning torde inte vara behövlig. Någon organisatorisk fråga kan detta knappast vara, då arbetsuppgiften helt faller under statsverkspropositionens rubrik B 37, Riksantikvarieämbetet. Kostnaderna är inte heller så stora att de kan få utgöra hinder för en publicering av det befintliga materialet. Den argumentering jag här har fört borde självklart leda fram till ett yr Då utskottet har gått in för avslag skall jag dock inte ställa något yrkande. Men jag vill uttala den förhoppningen, att vi vid ett kommande års riksdag skall få tillfälle att bevilja nödiga medel till tryckning av fornlämningsregistret.

Herr talman! Herr Westberg beklagade att utskottet hade hänvisat till en utredning, men den som uppmärksamt lyssnade till hans anförande måste väl ha funnit att av det framgick behovet av just denna utredning alldenstund frågan har en så vittomfattande betydelse som han här vitsordade. Därför är det också rätt naturligt, att man inom en utredning klarlägger hur detta problem skall behandlas i framtiden. Han talar om att det finns endast ett exemplar. Jag förmodar att man inom det verket liksom inom andra verk, om så behövs, kan ta fotostatkopior, och det torde verket kunna göra utan särskilt riksdagsbeslut. Jag hemställer om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det torde vara ganska svårt att ta fotostatkopior av blyertsanteckningar, förda under primitiva förhållanden i fält. Utskottets talesman talar om att utredning nog behövs. Kan det behövas utredning för att trycka material som man har till förfogande? Det är ju bara fråga om att renskriva det och trycka det. Jag kan inte förstå att man för den sakens skull behöver göra någon utredning. Det är bara att ställa pengar till förfogande, så att det kan göras. Riksantikvarieämbetet ombesörjer arbetet mycket gärna bara det får nödvändiga medel. Det är utomordentligt angeläget att dei här registret trycks så att man får tillgång till det ute i länen och slipper den fördröjning och de stora besvär som blir följden av att det bara finns ett enda exemplar, så att man måste resa till Stockholm för att göra en avskrift eller besvära ämbetsverket med att göra en dylik. Detta tar ju tid; ärenden ligger på hög och man hinner inte sköta uppgifterna, varför planläggning och annat arbete fördröjs ute i länen i mycket stor utsträckning. Jag tycker att det är synnerligen onödigt att det skall råda sådana förhållanden.
Herr talman! Jag tror att herr Westberg tar litet för lätt på det här problemet, ty den omständigheten att det tillsatts en utredning bör väl ändå tyda på att frågan inte är så enkel som herr Westberg gör gällande. Beträffande fotostatkopia torde det gå lika lätt att ta en sådan på blyertsskrift som på annan skrift om den är läsbar.

Herr talman! Till första lagutskottets utlåtande nr 37 är fogad en reservation, och det är i anslutning till den jag vill säga ett par ord. Det är på tre punkter vi reservanter har en avvikande mening mot utskottet. Vi står fast vid den tidigare intagna ståndpunkten att en höjning av patentavgifterna bör anstå till dess att den nya patentlagen kommer. Vi anser vidare att det inte är riktigt att nu utbryta en del av avgiftsgrupperna och höja just dessa avgiftsgrupper med 100 procent, från 200 till 400 kronor. Den föreslägna höjningen med 100 procent kan inte sägas befordra en sakligt betingad avvägning av de olika avgiftsgruppernas inbördes förhållande vid:en höjning av patentavgifterna. Vi reservanter anser i likhet med motionärerna och utskottsmajoriteten den principen vara riktig, att avgifterna i patentärenden skall av passas på sådant sätt att inkomsten täcker kostnaden för verksamheten. Vi anser dock starka skäl föreligga mot att nu ensidigt höja avgifterna. Höjningen bör anstå till dess den inbördes nivån av alla avgiftsgrupper kan bedömas i ett sammanhang. De ekonomiska aspekterna på denna fråga i övrigt går jag förbi, då jag vet att herr Löfgren i Malmö kommer att beröra dem. Det kan väl sägas att det här gäller en lagändring med sällsamt kort livslängd eller tillämpningstid. Den nya, genom nordiskt samarbete förberedda patentlagen kommer väl snart att ligga på riksdagens bord, kanske redan i år. Då kommer förmodligen nu gällande lagbestämmelser att ersättas av nya. Då arbete pågår med en ny patentlag och då det kan vara en fråga om månader innan denna nya lag förslagsvis kommer att presenteras för riksdagen, anser vi alltså att man inte nu bör införa nya regler.

Jag yrkar alltså bifall till reservationen.

Herr talman! I likhet med herr Gustafsson i Borås finner jag att det för närvarande inte finns skäl att höja den avgift som vi nu diskuterar. År 1953 företogs en höjning från 50 till 100 kronor. Det var alltså en höjning med 100 procent. År 1958 skedde en ny höjning, då från 100 till 200 kronor — alltså återigen en höjning med 100 procent. Nu, år 1967, vill man för tredje gången ha en höjning, även denna gång med 100 procent. Vi reservanter är i och för sig med på att det skall bli höjningar. Det är inte detta vi vänder oss mot. Men att nu, såsom herr Gustafsson nämnde, bryta ut just denna avgift och höja den med 100 procent anser vi otillfredsställande. Enligt vad vi förstått kommer den nya lagen att träda i kraft den 1 januari 1968. Det finns anledning att tro på denna uppgift. Vi tycker därför på borgerligt håll att det inte finns någon anledning att nu ta upp en detalj i det hela. Vidare har patentverket i fråga om patentansökningar en mycket kraftig eftersläpning. Som framgår av utskottets utlåtande släpar det för närvarande efter med nära 62 000 ärenden, Det beräknas att eftersläpningen med nuvarande personalresurser kommer att bli ännu större; den kommer om några år att vara uppe i åtminstone 70 000 ärenden. Det är väl då otillfredsställande att just ansökningsavgiften skall höjas på detta sätt. Vi anser vidare att ansökningsavgiften bör stå i rimlig proportion till den service som verket ger. Några av kammarens ledamöter har kanske läst om den 14-åriga flicka — ett litet sprinterfenomen — som hittade på ett startblock, som var mycket finurligt, enkelt och behändigt. På detta startblock sökte hon patent. Hon väntade sig förstås att hon mycket snart skulle få ett besked från patentverket om att hon hade fått patent på sin, som hon tyckte, lilla fina uppfinning. Hon räknade säkerligen inte med att hon skulle behöva vänta omkring fem år. Under den tiden hade nog hennes intresse för den här lilla saken minskat avsevärt. Jag tror alltså att det i dagens läge finns all anledning att vänta med denna avgiftshöjning och ta upp alla sådana här frågor i samband med förslaget om en ny lagstiftning. Herr talman! Jag skall inte säga mer för att inte ytterligare ta kammarens tid i anspråk, särskilt som jag vet att herr Löfgren själv har begärt ordet för att närmare motivera sin motion. Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till den till första lagutskottets utlåtande nr 37 fogade reservationen.
Herr talman! Det gläder mig att reservanterna helt och oreserverat instämmer i att vi skall hålla på principen att patentverkets verksamhet skall vara självfinansierad. Men denna princip innebär också att varje gren av verksamheten skall bära sina kostnader. Underskott på ett område bör inte subventioneras genom överskott på ett annat. Därför är reservanternas argumentation mot en höjning av enbart ansökningsavgiften helt felaktig. Av de avgifter som för närvarande tas ut täcker en del — utfärdningsavgifter, återupplivningsavgifter, besvärsavgifter och avgifter för försålda publikationer och reproduktioner — vissa preciserade kostnader. Övriga kostnader,som främst hänför sig till granskningskostnaderna, skall täckas av ansökningsavgifter och årsavgifter. Enligt gjorda beräkningar uppgår granskningskostnaderna och övriga icke speciella kostnader till sammanmlagt omkring 1000 kronor per ärende. För de ansökningar som inte leder till patent betalas alltså i dag endast 200 kronor och enligt förslaget bara 400 kronor av de verkliga kostnaderna på 1000 kronor. Resterande 600 kronor — 800 kronor i dag — måste täckas genom årsavgifter på de ansökningar som leder till patent. År 1966 ingavs drygt 18 000 patentansökningar. Antalet beviljade patent uppgick däremot bara till cirka 8 000.

Även efter den av regeringen föreslagna höjningen kommer närmare hälften av nyhetsgranskningen alltså att utföras till ett pris som avsevärt understiger självkostnaden. Att vi inte har velat ta steget fullt ut och göra ansökningsavgiften ännu högre sammanhänger naturligtvis med att det anses vara en förmån för den tekniska utvecklingen att uppfinnarverksamheten främjas. Ansökningsavgiften bör därför inte vara så hög att den får en motsatt effekt. Man har här också talat om att denna lagstiftningsprodukt skulle få en så kort livslängd. Det är inte regeringens fel. Förslaget till ny patentlag lades fram för riksdagen i januari 1966 och var avsett att träda i kraft den 1 januari 1967, varvid det systemet skulle gälla att ansökningsavgifterna skulle fastställas i administrativ ordning. Vi hade alltså redan haft 400 kronor från årskriftet, om lagen hade fått träda i kraft vid den föreslagna tidpunkten. Jag kan här nämna att vid de nordiska överläggningar som har ägt rum i samband med att patentlagstiftningen lades fram i de olika nordiska länderna var man överens om att man borde ha just den i propositionen föreslagna höjden på ansökningsavgifterna. Här har man också talat om behandlingstiden för patentansökningar och om dålig service och sagt att man borde höja ambitionsnivån innan man höjer avgifterna. Till det vill jag bara säga att man inte inrättar en massa nya tjänster i samma ögonblick som man är medveten om att man genom mycket kraftiga rationaliseringar kan åstadkomma samma effekt. Det har beräknats att införandet av de gemensamma nordiska patenten och införandet av en gemensam besvärsinstitution för de nordiska - länderna i patentärenden kommer att innebära en rationaliseringsvinst för det svenska patentverket på 37 procent. De nordiska kommittéer som utreder sistnämnda fråga kommer — enligt vad de nordiska patentcheferna meddelade mig vid ett sammanträde som jag hade med dem i måndags — att framlägga sina förslag i höst.